Herr talman! Om jag skall vara positiv mot kommunikationsministern kanske jag kan tolka honom så, att det är formella skäl som gör att han nu inte kan uttala sig om Forsmo Hoting-banan men att han i själva verket — på grund av det allmänna uttalande som regeringen har gjort här - skulle mena att man skall vara återhållsam även beträffande den banan till dess den regionala trafikplaneringen är klar. Fär jag sedan -— eftersom kommunikationsministern talade om att kommunerna och de lokala organisationerna skulle ha inflytande på de här nedläggningarna också säga att denna fråga var uppe vid de landstingsmöten som ganska nyligen hållits både i Västernorrlands och i Jämtlands län. Frågan är ju av intresse också för Jämtlands län eftersom, på grund av en indelningsändring, den norra delen av banan den 1 januari 1974 kommer att ligga nära Jämtlands län.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om SJ:s krav på kommunerna för olönsam kollektiv trafik är i överensstämmelse med kommunikationsdepartementets intentioner. För SJ:s busstrafik — jag utgår från att det är den som avses med herr Westbergs fråga — gäller, liksom för affärsbanenätet, att verksamheten skall ge full kostnadstäckning. I den mån detta inte är möjligt kan SJ på samma villkor som privata och kommunala trafikföretag få statsbidrag för driften. Kommunal bidragsgivning till olönsam busslinjetrafik förekommer sedan flera år vid sidan av den statliga bidragsgivningen. Den omfattar såväl privata och kommunala som statliga trafikföretag. Kommunerna har befogenhet att lämna sådana bidrag inom ramen för den kommunala kompetensen enligt 3 § kommunallagen. Den samverkan mellan stat och kommun i fråga om det ekonomiska ansvaret för olönsam trafikförsörjning som efter hand utvecklats har i många fall lett till både billiga och rationella trafiklösningar. Att av principiella skäl utestänga SJ eller andra statliga trafikföretag från möjligheten att med kommunal bidragsgivning ombesörja sådan trafik, som kommunerna själva vill behålla eller anordna, skulle kunna få den effekten att trafikförsörjningen blev jämförelsevis svagare och mindre ändamålsenligt anordnad. Eftersom kommunerna själva kan avväga bidragens storlek mot den önskade trafikens omfattning och kostnaderna härför samt träffa de överenskommelser som man finner påkallade, utgör kommunerna aktiva parter när det gäller att praktiskt påverka trafikens utformning med hänsyn till kommunens bästa. Det ter sig därför rimligt att SJ — i lika mån som privata och kommunala trafikföretag — kan begära och mottaga kommunala bidrag för olönsam busstrafik.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Men det vore fel att säga att jag finner svaret tillfredsställan de. Tvärtom, jag tycker det är olyckligt att SJ:s förluster på den kollektiva trafiken skall få övervältras på kommunerna. Detta drabbar särskilt de ekonomiskt svaga glesbygdskommunerna och kommuner som inom sig har vidsträckta glesbygdsområden. Min hemkommun, som tillhör den senare kategorin med vidsträckta glesbygdsområden, krävdes förra året på 27 200 kronor i subventioner till SJ:s busstrafik. I år hade man nästan fördubblat kravet, till 53 500 kronor. Där fanns det tydligen ingen som helst tanke på prisstopp. Efter förhandlingar har beloppet prutats ned till 38 200 kronor, men också det är ett anmärkningsvärt högt belopp. Av en annan kommun i västra Hälsingland begär SJ 12 000 kronor för att upprätthålla en enda linje. För att nu nämna ett par exempel. Nu säger kommunikationsministern: ”Eftersom kommunerna själva kan avväga bidragens storlek”, etc. Jo, jag tackar jag. Det kommer ändå ett krav, och vägrar man att betala hotas man med nedläggning av ifrågavarande trafiklinje. Enligt 1963 års trafikbeslut skulle målet för den statliga trafikpolitiken vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning. Nu har man genom att lägga ned järnvägar eller genom att med olika åtgärder omöjliggöra persontrafik på järnvägar fört över eller rättare sagt tvingat över en ännu större del av persontrafiken till landsvägsbussar, och när berörda vägbusslinjer inte bär sig, debiteras kommunerna allt större belopp. Detta kan enligt min uppfattning knappast vara i linje med andemeningen i 1963 års trafikpolitiska beslut. Även för de busslinjer som inte utgör ersättning för en nedlagd persontrafik på järnväg har man samma målsättning, nämligen att trygga en tillfredsställande trafikförsörjning, och de bör därför anses vara inbegripna i berörda trafikbeslut. Det borde vara möjligt att undgå en sådan utveckling som vi nu kan konstatera genom en fördelning av kostnaderna mellan olika linjer och genom en större satsning på en kollektivbiljett för busstrafiken. Jag vill fråga kommunikationsministern: Delar statsrådet min uppfattning att det som för närvarande sker på detta område, med de ständigt stigande krav som ställs på kommunerna i detta sammanhang, inte är en tillfredsställande tillämpning av 1963 års trafikpolitiska beslut?

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal gick inte in på själva principfrågan i sin replik, vilket jag tyder så att han trots allt inte ansåg det vara nödvändigt att diskutera den. Jag syftar på det förhållandet att statens järnvägar skall ha rättighet att lika väl som andra trafikföretag söka kommunala bidrag, om företaget upprätthåller en verksamhet, vilken kommunen har begärt och om vilken man har träffat ett avtal. Jag är glad för att herr Westberg inte ifrågasatte att SJ skulle vara undantagna från rätten att söka bidrag för att täcka sitt underskott. Jag övergår härefter till den fråga som herr Westberg närmast kommenterar, nämligen hur detta skulle kunna rimma med statsmakternas uttalade uppfattning, som fortfarande gäller, att man skall försöka åetsAk amma en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar. I detta sammanhang måste vi väl ändå slå fast ytterligare en Nr 111 elementär sak. Det är väl inte herr Westbergs och inte heller någon annans Torsdagen den mening att man skall bryta den kommunala kompetensen att bestämma 21 oktober 1971 över sin egen trafikförsörjning. Skulle så vara fallet, bör herr Westberg säga att staten med ändring av vad som nu gäller skulle ha möjlighet att inverka på hur de interna kommunala trafikförsörjningsplanerna bör vara ordnade. Jag tror att herr Westberg inte menade detta, och jag räknar bidrag från kom därför inte med någon sådan ändring av hans uppfattning i denna fråga. muner till olönsam Kvar står då frågan om hur man i det enskilda fallet kan bedöma de kollektiv trafik möjligheter kommunerna har att med sina resurser ge kommuninnevånar na en rimlig trafikservice. Herr Westberg går av naturliga skäl ner till sin egen hemkommuns trafikförhållanden och konstaterar vilka bekymmer man där har. Det är inte för mig möjligt och inte heller riktigt att gå in på det enskilda fallet. Jag gör det inte i annan mån än att jag konstaterar vad herr Westberg inte nämnde, nämligen att Ljusdal har fått ett extra skatteutjämningsbidrag, som kan utgå till kommunerna för att dessa skall förbättra sin trafikförsörjning. Jag känner inte till beloppet — jag har bara låtit mig underrättas om att Ljusdal har sökt och fått ett extra skatteutjämningsbidrag.

Herr talman! Det torde inte vara kommunikationsministern obekant att det extra skatteutjämningsbidraget inte är destinerat speciellt till trafikförsörjningen. Däremot står det i 1963 års trafikbeslut att staten skall svara för en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar. Det beslutet kan väl kommunikationsministern inte springa ifrån, och jag ställde frågan: Anser kommunikationsministern att vad som för närvarande sker, när SJ begär allt större och större belopp av kommunerna, är i linje med andemeningen i 1963 års trafikbeslut? På den frågan fick jag inget direkt svar. Det är klart att vi på kommunalt håll är angelägna att se till att det blir en tillfredsställande trafikförsörjning. Men vi anser inte att kostnaderna skall behöva belasta kommunerna i den utsträckning som nu sker. Framför allt drabbas de ekonomiskt svaga kommunerna, och det är en utveckling som jag finner vara mycket olycklig.

Herr talman! Bara ett tillrättaläggande av en direkt felaktig uppgift som herr Westberg i Ljusdal lämnade. Han sade att skatteutjämningsbidraget inte är specialdestinerat till kommunal trafikförsörjning. Jo, det är just vad det är! Varje år anmäls i statsverkspropositionen ett belopp för extra skatteutjämningsbidrag att sökas av skattetyngda kommuner just för kommunal trafikförsörjning. Detta skall talas om - och herr Westberg bör ha det klart för sig — så att inte de riksdagsledamöter som kan dela hans uppfattning går och bär på den en enda minut till.

Herr talman! Herr Romanus har frågat chefen för handelsdepartementet om han vill medverka till att de som har checklön och andra checkkonton åter får möjlighet att betala med check i detaljhandeln om godkänd legitimation uppvisas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De restriktioner som efter överläggningar mellan bankerna och rikspolisstyrelsen införts fr.o.m. 1 juli i år beträffande användningen av checken som betalningsmedel i detaljhandeln har starka skäl för sig. De har lett till att antalet till polisen anmälda checkbedrägerier minskat från 6 544 under juli-augusti 1970 till 2879 under motsvarande period 1971. Restriktionerna innebär i praktiken att detaljhandeln för att undvika förluster måste kräva legitimation av kunden, om denne vill betala med check. Många företag har emellertid ansett att de inte kan ta på sig bördan av identitetskontroll. De har föredragit att upphöra med att ta emot checkar som betalning. Det är från konsumentsynpunkt angeläget att legitimationsfrågan löses. Detta är emellertid en uppgift för näringslivet och dess organisationer. Något initiativ från regeringens sida övervägs inte för närvarande.

Herr talman! Ungefär en och en halv miljon människor i vårt land har checklön. Dessutom finns det ungefär en halv miljon andra checkkonton. Dessa två miljoner kontoinnehavare drabbades den 1 juli i somras av en kraftig försämring av servicen genom att de inte längre får betala med check i detaljhandeln. Det var en försämring som i går av TCO i en skrivelse till Bankföreningen kallades för ett grundskott mot checklönesystemet. Herr Lidbom säger nu att det fanns goda skäl för restriktionerna. Ja, visst fanns det goda skäl för åtgärder av något slag, nämligen de starkt ökande checkbedrägerierna. Det är ingen tvekan om det, men fanns det verkligen skäl för så drastiska åtgärder? Hade det inte gått lika bra att bara införa legitimationstvång i detaljhandeln? Man kan i varje fall säga så mycket: Om det hade funnits intresse av att ge så god service som möjligt åt de hederliga kontoinnehavarna, så hade i första hand ett legitimationstvång bort prövas. Handeln har anfört ett som jag tycker ganska dåligt skäl. Man säger, att om man skulle fortsätta att ta emot checkar, så hade man behövt införa skärpt legitimationskontroll, och det skulle ha inneburit längre väntetider med åtföljande irritation. Man kunde väl ha försökt så att man fått se hur det hade blivit. En stor livsmedelskedja i Stockholm, Metro, har använt denna metod. Jag talade med dess chef i dag. Han sade att man på tre månader inte har haft några negativa erfarenheter. Man har satt fast en professionell checkbedragare, och har fått två falska checkar på vardera ungefär 25 kronor. Det fanns inga klagomål vare sig från de anställda eller från kunderna över att det skulle vara krångligt att begära legitimation. Man kan hävda att detta inte är någon statlig angelägenhet. Herr Lidbom säger nu att det från konsumentsynpunkt är angeläget att legitimationsfrågan löses. Jag ber att få tacka för det uttalandet. Det är viktigt att detta säges. Hittills har konsumentsynpunkterna lyst med sin frånvaro. Men herr Lidbom hänvisar sedan till att det är näringslivet som skall lösa problemet. Vad kan då staten göra? Låt mig bara peka på ett par saker. För det första var det ett statligt initiativ som låg bakom åtgärden. För det andra har staten med liv och lust gått i spetsen för att försämra servicen. Det statliga Systembolaget var en av undertecknarna av helsidesannonsen. Man kan faktiskt säga att Systembolaget ger den allra sämsta servicen, eftersom bolaget begär legitimation men ändå inte tar emot checkar. Det är litet komiskt när statsrådet Lidbom säger att man inte har velat ta på sig bördan av identitetskontroll. Det har ju Systembolaget faktiskt gjort redan tidigare. Ändå vill man inte ge den riktiga servicen. En sak skulle man från statens sida alltså kunna göra: gå i spetsen med gott exempel. En annan vore att inleda överläggningar och backa upp den aktion som TCO satt i gång. Kan regeringen inte göra så mycket?

Herr talman! Jag blir något förvånad när jag hör herr Romanus” utläggningar. Han medger att det fanns goda skäl att ingripa mot checkbedrägerierna och vidta åtgärder av något slag för att komma till rätta med dem. Han säger att det borde ha räckt med legitimation. Man borde inte ha gått längre. Ja, man har inte gått längre! Det står fullkomligt fritt för alla detaljhandlare att acceptera checken och nöja sig med legitimation. Att de behöver kräva en sådan beror bara på att de måste skydda sig själva mot förlustrisker när bankerna inte längre utan vidare löser in checkar på belopp under 300 kronor från detaljhandeln som de gjorde tidigare. Genom att denna inlösen från bankernas sida upphör, måste detaljhandeln i sin tur skydda sig mot förluster och kräva legitimation. Men ingen har ifrågasatt annat än att ett sådant system skulle kunna få fungera. När det gäller vad staten skulle kunna göra hade jag inte trott att syftet med herr Romanus” framställning var att undersöka möjligheten att underlätta spritinköp i systembutikerna. Jag trodde att framställningen hade ett något vidare syfte. Generellt sett tror jag att jag kan säga att vi gjort vad som för närvarande rimligtvis kan göras i ämnet. TCO har tagit upp denna fråga och med stor skärpa och goda argument fört fram konsumentsynpunkterna, men till skillnad från herr Romanus har organisationen vänt sig till rätt adressat. Man har vänt sig till bankerna och begärt deras medverkan att införa identitetskort för alla checklöneinnehavare.

Herr talman! Statsrådet Lidbom säger att man inte behöver gå längre än att införa legitimationstvång. Nej, men man har ju gjort det. Man har gått längre och vägrar numera i många fall att ta emot checkar i detaljhandeln. Det proklameras från handelns sida att den mest konsekventa linjen är att inte ta emot checkar från någon kund, och det har det stora statliga företaget Systembolaget varit med om. Min fråga gäller inte alls bara Systembolaget. Men när staten är med och ger ett dåligt exempel, så bör väl den saken påpekas även om det gäller Systembolaget! Var det nödvändigt att göra på det sättet? Varför kan inte kunderna, när de ändå måste ha legitimation med sig, få betala med en check? Detta är en serviceförsämring, vad man än i övrigt kan tycka om saken. Man kan inte heller bortse från att det för huvudparten av checkinnehavarna, nämligen de som är hederliga och som är fullt villiga att legitimera sig, har blivit en serviceförsämring som resultat av överläggningar, vilka tagits upp på initiativ av ett statligt organ, nämligen rikspolisstyrelsen. Ingen kan få mig att tro att inte rikspolischefen, som har utvecklat så mycken energi i detta fall, också skulle ha kunnat hävda konsumentsynpunkterna och säga: Försök först med någonting som är bättre för konsumenterna, de många vanliga, hederliga konsumenterna! Inget kan heller få mig att tro att en regering, som är så förtjust i att ingripa och pilla på andra områden i vårt ekonomiska liv, inte skulle kunna ta upp överläggningar igen och hävda konsumentsynpunkterna. Det är vackert när statsrådet säger att det är bra om det blir gjort, men regeringen kunde möjligen göra litet mer. Det finns också en annan aspekt. Man har från handelns och bankernas sida sagt att det tar så och så lång tid att få fram legitimationskort. Men det måste väl vara ett samhällsintresse att alla människor har möjlighet att legitimera sig på ett förfalskningssäkert sätt, och det är ju ett statligt företag som levererar legitimationskorten. Också där skulle staten kunna hjälpa till med att befrämja konsumentintressen — om man vill. Men vill man inte hävda konsumentintressena, utan bara tvår sina händer, behöver man naturligtvis inte göra någonting — så långt har herr Lidbom alldeles rätt.
Herr talman! Vi kunde naturligtvis ta upp överläggningar i detta ämne med bankerna och detaljhandeln om det fanns någon anledning att bryta upp den underhandsöverenskommelse som har träffats mellan bankerna efter initiativ av rikspolisstyrelsen. Men den överenskommelsen går inte längre än den rimligen måste göra om vi skall nå det primära syftet att komma till rätta med checkbedrägerierna, vilket också i mycket stor utsträckning har lyckats. Uppgiften att tillvarata konsumentintressena inom den ramen tror jag för min del kan anförtros åt TCO och övriga fackliga organisationer som intresserar sig för denna fråga; de har säkerligen en betydande förmåga att klara upp saken direkt med bankerna. Jag ser för närvarande ingen anledning att göra något regeringsingripande.

Herr talman! Herr Karl Bengtsson i Varberg har frågat mig om jag anser att läroböckernas behandling av familjen och dess roll i samhället står i överensstämmelse med målen i läroplanen för grundskolan. De läroböcker som används i skolväsendet skall med vissa undantag granskas av statens läroboksnämnd. Däremot granskar inte nämnden s.k. bredvidläsningslitteratur. Det är skolstyrelsen som, efter förslag av rektor och lärare, beslutar om vilka böcker som skall antas.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, ehuru jag inte kan vara nöjd med det. Ur läroplanen för grundskolan allmän del 1, dess mål och riktlinjer, under rubriken Hem, skola och samhälle vill jag citera följande: ”Det gemensamma ansvaret och intresset för de ungas utveckling bör förena hem, skola och samhälle i ett fruktbärande samarbete. Under barnets år i skolan har hemmet det primära och huvudsakliga ansvaret för dess fostran och vård. Av största betydelse är då att söka överbrygga de olikheter i normer som kan finnas mellan hem och skola.” De barn som läser samhällskunskap på mellanstadiet är tio år gamla, och eftersom det inte längre förekommer hemläxor har inte barnets föräldrar samma möjligheter som tidigare att följa upp det undervisningsmateriel som barnen undervisas med. I början på året beslutade statens läroboksnämnd antaga till praktisk prövning en bok med studiehandledning i samhällskunskap för mellanstadiet. Den här läroboken har rönt uppmärksamhet i det att föräldrar till barn står undrande inför de värderingar och det synsätt som i grundläggande samlevnadsnormer kommer till synes i boken. För att konkret belysa vad jag menar med detta vill jag återge vad som står skrivet i grundboken under rubriken Vad är en familj? : ”Man behöver inte gifta sig med varandra för att bilda familj. En del vuxna har valt att leva tillsammans och skaffa sig barn utan att ingå äktenskap.” Denna mening, herr statsråd, delas säkerligen inte av flertalet föräldrar. Det är nog en minoritet som vill att deras barn skall få den synen på familjebildning. Varför måste denna i grundboken beskrivna form för familjebildning särskilt framhållas? Något försök att förklara giftermålets innebörd och betydelse görs inte, i varje fall inte i denna grundbok. Man talar inte ens om den rättslöshet som kan bli följden av en samlevnad utan vigsel i någon form. nas behandling av familjen och dess roll i samhället Jag finner det angeläget, och det gör säkerligen de flesta, att våra barn skall läras förstå och tolerera dem som tänker annorlunda. Men det måste också anses som mycket viktigt att det mönster som utvecklats genom generationer inte helt plötsligt bryts. Och om jag har rätt i mitt antagande att det övervägande flertalet ser traditionell familjebildning efter äktenskap såsom naturligast, då måste det också vara rimligt att barnen bibringas detta som vägledning.
Herr talman! Nej, herr Karl Bengtsson i Varberg, jag delar verkligen inte den meningen. Att legalisera en enda familjetyp och lära ut att andra former för familjegemenskap är oriktiga eller olämpliga eller ovärdiga — det hoppas jag att svensk skola aldrig skall göra.
Herr talman! Jag har ordagrant citerat vad som står i boken just under den rubrik jag nämnde. Av statsrådets svar kunde man möjligen få det intrycket att varken han själv som statsråd eller utbildningsdepartementet har något ansvar för de läroböcker som ges ut. Men skolöverstyrelsen bör också ha som en angelägen uppgift att nogsamt granska de läromedel som används. Jag vill gå vidare. Det finns väldigt många ofullständiga hem, och väldigt många barn tvingas acceptera att leva utan antingen mor eller far. Det är alldeles självklart att övriga barn måste få insikt om detta och om att dessa barn och föräldrar naturligtvis kan leva lyckliga och harmoniska precis som alla andra. Men att så djärvt och kategoriskt i en lärobok i samhällskunskap lansera tanken att människor skall leva samman och skaffa sig barn utan någon som helst juridisk bindning anser jag inte kan stå i överensstämmelse med de idéer som satts upp som målsättning i läroplanen, bl.a. av riksdagen. Läroboken är mycket orienterande i nutid, vilket är bra. Vissa förhållanden tycker man måhända verkar för tioåringar svårförståeliga och därför omotiverade. Jag citerar under rubriken ”Blockflöjt och piano” ur samma lärobok: ”Anna sitter i väntrummet medan Jonas spelar. Tonerna från hans blockflöjt blandar sig med pianoklanger från rummet mitt emot. Anna läser Vietnambulletinen” — det är alltså mamman. Ett numera rätt vanligt sätt att skriva läroböcker är att man låter det liksom bli en dialog mellan någon person i boken och läsaren. I detta fall talar Anna direkt till läsaren. Jag citerar: ”Anna berättar om sig själv så här. Hon gifte sig 1961 och skilsmässodomen kom för några veckor sen. Men i två år har hon levt ensam med Jonas. — Det har varit mycket lättare tycker jag. En stor frihet. Man kan äta när man vill. Ta hem kompisar när man vill — — —.” Vidare säger hon: ”— — — Vi går in i vardagsrummet. Där finns soffa, ett litet bord, bokhylla, Annas säng. — — — Vill du ha en öl? Vi tar en öl Här tycker jag man har anledning att reagera starkt, och många föräldrar gör också detta. Den elev Anna riktar sig till är alltså tio år. När Nr 111 blev öl en lämplig dryck för barn, och vad har skolan för anledning att Torsdagen den framhålla ölet i detta sammanhang? För denna tioåring förefaller det 21 oktober 1971 naturligt att Anna bjudit på ett glas juice eller någon annan lämplig Ang. behandlingen dryck. av TRU-kommit Jag tycker, herr statsråd, att denna grundbok i samhällskunskap téns förslag om vittnar om en vårdslös behandling av familjen och dess roll i vårt produktionsre samhälle. Jag frågar: Vågar man hoppas på bättring härvidlag? surser för radio och TV i under Herr utbildningsministern CARLSSON: visningen Herr talman! Nu för herr Karl Bengtsson i Varberg plötsligt in ett annat moment i diskussionen och ställer en ny fråga. Jag tror att det blir orimliga situationer i dessa frågestunder om vi inte för en principdiskussion. På den första frågan, som var en principfråga, har jag gett ett klart svar. Vi måste bereda utrymme i våra läroböcker åt olika familjebildningar och diskutera dem som något naturligt. Den inställning som herr Bengtsson visade i sitt första inlägg skulle skapa en utomordentligt tråkig situation för de väldigt många barn som kommer från ofullständiga familjer, familjer där en skilsmässa har inträffat eller där det är fråga om en ensamstående far eller mor. Det andra avsnittet i en enskild lärobok, som herr Bengtsson snabbt citerade, kan jag omöjligt här kontrollera. Herr Bengtsson får väl vidta åtgärder så att läroboksnämnden tittar på detta. Men jag kan tala om att denna bok har granskats på sedvanligt sätt, med lärare inkopplade, och jag tror att man har försökt göra en vettig bedömning med hänsyn till de krav som kan ställas. För den skolstyrelse, de rektorer och lärare som skulle vilja ha en annan lärobok än denna, finns dessutom andra alternativ att välja mellan.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om jag avser att avvakta läromedelsutredningens slutbetänkande innan slutgiltig ställning tas till TRU-kommitténs förslag angående produktionsresurser för radio och TV i undervisningen. Remissbehandlingen av TRU-kommitténs betänkande är inte avslutad. I avvaktan härpå är jag inte beredd att nu ta ställning till frågan om den fortsatta handläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. TRU var ju en ovanligt splittrad utredningsprodukt. De kraftfulla reservationerna hade en huvudinvändning: Underlaget för ställningstagande till organisationsform för den framtida produktionen saknas.

Dessa instanser frågar också varför TRU inte mer ingående utrett behovet av eterdistribuerad undervisning och hur detta behov kan komma att förändras under de närmaste decennierna. Den främsta invändningen mot TRU-förslaget är dock att frågan måste behandlas i ett övergripande sammanhang. Den period är förbi när TV-undervisning sågs som det nya universalmedlet. I dag strävar man efter en helhetssyn vad gäller insatsen av läromedel. Enligt egen utsago kommer utredningen i sitt slutbetänkande att framlägga en rad förslag med direkt eller indirekt anknytning till eterburna läromedel. Innan utredningens ställningstagande i dessa grundläggande frågor föreligger är det därför enligt min mening olyckligt att binda sig i frågan om TRU-kommitténs förslag. Nu vet vi att läromedelsutredningen väntas bli klar kring årsskiftet. Vi vet också — delvis av utbildningsministerns svar — att förlängd remisstid har medgetts flera organisationer i fråga om TRU:s förslag. Det är alltså fullt möjligt att utan tidsförlust göra en sammanvägning av TRU-betänkandet och läromedelsutredningens förslag. Mot bakgrund av vad remissinstanserna anfört skulle det vara säreget om utbildningsministern skulle avstå från den möjligheten.
Herr talman! Genom fackoch dagspress har det framgått att abortfoster utnyttjas i den medicinska forskningen. Artiklar påstår bl.a. att man håller fostren vid liv genom att låta blod cirkulera och undersöker hur de t.ex. påverkas av hormoner. Misstankar framkastas om medveten fördröjning av abortingrepp för att få så stora forskningsfoster som möjligt. Allmänheten och främst abortopererade kvinnor känner olust och indignation samt har svårt att göra en bedömning av nyttan med denna typ av medicinsk forskning.

Herr talman! Fru Nettelbrandt och herr Larsson i Öskevik har frågat mig när jag avser att tillsätta den av riksdagen begärda utredningen angående kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Direktiven till en utredning, som skall behandla frågor om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, håHer för närvarande på att utarbetas i finansdepartementet. Jag räknar med att utredningen skall kunna tillsättas inom de närmaste månaderna.

Herr talman! Jag tackar finansministern för det positiva svaret på min fråga. Jag förmodar att finansministern delar den oro många känner inför det ökade skattetrycket, just nu främst aktualiserat genom kraftiga kommunalskattehöjningar. Verkningarna för enskilda skattebetalare är ju kända. Främst drabbas låginkomsttagarna. När jag ställde denna fråga tänkte jag emellertid på en, som jag ser det, oundviklig följd av nuvarande trend. Många viktiga samhällsaktiviteter är beroende av hur långt kommunerna orkar finansiera dem. Hälsooch sjukvårdskostnaderna är ju de kostnader som ökar snabbast inom sektorn social omvårdnad och trygghet. Kostnadsutvecklingen inom sjukvården innebär helt enkelt att automatiska kostnadsstegringar på redan befintlig verksamhet inte täcks in av vad ett ökat skatteunderlag ger i form av mer kommunalskatt vid oförändrad utdebitering. Återstår alltså skattehöjning om man vill bibehålla nuvarande nivå på sjukvårdssektorn. Jag hoppas att de direktiv som finansministern kommer att ge den nu bebådade utredningen blir sådana att de innebär ett klarläggande av de ekonomiska förutsättningarna för t.ex. sjukvårdssektorns omfattning i jämförelse med andra samhällsaktiviteter. Det är otillfredsställande ur planeringssynpunkt om sjukvårdssektorns storlek och effektivitet skall bestämmas av om landstingen har möjlighet att höja kommunalskatten eller icke.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för detta svar på den enkla frågan. Det svaret är mer glädjande än finansministerns svar eljest brukar vara. Nu skymtar det ju äntligen en reell behandling av dessa viktiga frågor om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och det tycker jag är vtterligt väsentligt. När jag häromdagen var på Gotland hörde jag att finansministern med tanke på just Gotlands höga kommunalskatt hade uttalat att där kan ju inte en katt leva. Man kan förstå att människor ute i olika kommuner med ett högt kommunalt skattetryck börjar känna det på det sättet och just, som herr Larsson i Öskevik sade, är djupt oroade inför den väntade utvecklingen. Kommunalskatterna har ju över lag kommit upp på en mycket hög nivå. Därvidlag är ingen av oss i denna församling helt utan delaktighet. Det gäller finansministern själv inte minst. De statliga besluten har påverkat kommunerna och i mycket hög grad försatt dessa i ett tvångsläge. Det är dessutom ingalunda så som finansministern i något sammanhang uttalat att det är ointressant för skattebetalarna om de erlägger skatten som kommunalskatt eller som statsskatt, eftersom de ändå skall ut med pengarna. Det är ingalunda ointressant ur fördelningssynpunkt, eftersom det är kommunalskatten som vänder den tunga ändan nedåt. Dessutom innebär det alltid stora risker för lättsinne, om man får fatta beslut som skall finansieras på annat håll, och det är ju det som skett i detta fall. Inflationen har också i högsta grad påverkat den kommunala utgiftsutvecklingen och därmed skatterna. Också det förhållandet att kommunerna har fått en strypt andel av kapitalmarknaden har synnerligen negativt påverkat möjligheterna för deras invånare att upprätthålla en hygglig ekonomi. Jag vill sedan bara ta upp en del av finansministerns svar som jag tycker är mindre tillfredsställande, nämligen den allra sista meningen, där finansministern säger att han räknar med att utredningen skall kunna tillsättas ”inom de närmaste månaderna”. Nog måste väl ändå ambitionen kunna sträcka sig litet högre än till detta. Riksdagen har ändå först och främst 1969 fattat ett beslut om att en utredning av detta slag skulle tillsättas. Den blev emellertid aldrig tillsatt, och när vi hade väntat tillräckligt länge tog vi upp frågan igen. Riksdagen har sedan i våras — jag tror det var i april månad — fattat ett förnyat beslut om att en sådan utredning skall tillsättas. Jag måste säga att det nu är väl sent att meddela att det skall dröja ytterligare flera månader innan direktiven är färdigskrivna. Jag hoppas att finansdepartementet med den stora resursstab som där finns kan skriva dessa direktiv litet snabbare.
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att ta upp någon debatt här i dag. Vi har ju talat om dessa frågor många gånger tidigare. Men jag vill till herr Larsson i Öskevik säga att visst skall vi utarbeta direktiven så pass utförligt och konkret som det över huvud taget är möjligt. Herr Larsson ägnade en speciell tanke åt sjukvården. Det är alltid så vid fördelningen av de pengar man tar in skattevägen att många områden framstår som ungefär lika angelägna, och den som har specialintressen i en viss riktning tycker kanske att detta område är särskilt angeläget. När det gäller sjukvården är det inget tvivel om att den under 1950 och framför allt under 1960-talet har fått en relativt större andel av skattefinansieringen, t.o.m. en ganska väsentligt högre andel än andra kommunala aktiviteter. Personligen har jag den uppfattningen — utan att inbjuda till någon diskussion — att man icke kan fortsätta med samma framgångstakt inom sjukvårdens område på 1970-talet, om man vill ha en något så när rimlig kommunalskatt. Jag vill till andre vice talmannen fru Nettelbrandt säga att hon överraskade mig litet grand. Det var ingen överraskning att hon underströk det gamla kända faktum att kommunalskatten, som det brukar heta, vänder den tunga ändan nedåt, men hon sade i sitt inlägg något som jag skulle kunna uppfatta som en rekommendation att lindra kommunalskatten via en skärpt statsbeskattning. Fru Nettelbrandt framförde att statsskatten är något annorlunda konstruerad än kommunalskatten, som vänder den tunga ändan nedåt. Jag har många gånger i denna kammare gjort mig till talesman för den uppfattningen att man inte kan utvinna mer genom en ytterligare skärpning av progressiviteten och marginalskattesatserna inom statsskatten. Därför behöver jag en förklaring från fru Nettelbrandt huruvida avsikten var en rekommendation att gå fram den vägen. Jag har alltid hävdat den uppfattningen att man inte klarar detta på något annat sätt, om en omfördelning skall göras — i sista hand är det ändå samma personer som skall betala skatten — än genom en höjning av den indirekta skatten, dvs. den skatt vi betalar på kläder, matvaror och sådant som inte heller lågavlönade kommer undan. Där tror jag verkligheten ligger, men jag kanske kan få en förklaring av fru Nettelbrandt vad hon menade.
Herr talman! Det var nog, vår värderade finansminister, att dra alldeles för stora växlar på det jag sade. Det är alldeles riktigt att det inte är ointressant, om man betalar med den ena eller den andra skatten, men jag nämnde flera olika områden, där det direkt kan påverka den totala skattenivåns höjd, om det sker förändringar. Om kommunerna måste skattefinansiera en rad utgifter som enligt tradition finansieras — och också i all rimlighets namn borde finansieras — genom lån för att bli betalda av framtida generationer, så pressar det upp kommunalskatternas nivå. Till ett sådant förhållande har finansministern dess värre aktivt medverkat. Detsamma gäller i fråga om inflationen och den ökade momsen. Inom parentes sagt hoppas jag för resten att frågan om det över huvud taget skall vara moms på kommunernas utgifter kommer med i direktivskrivningen och att det kan bli någon lättnad för kommunerna därvidlag. Inflationen i sig själv har i hög grad medverkat till högre utgifter. Kan vi få bukt med inflationen — och jag hoppas att i varje fall något medel skall anvisas i ett senare svar från finansministern i dag — så bidrar det också till att lätta trycket. Sist men icke minst vill jag anföra en synpunkt som finansministern själv i andra sammanhang brukar lägga på problemen, fastän han inte applicerat den här, nämligen att om någon får fatta beslut men sedan inte behöver ta konsekvenserna på finansieringssidan, så stimulerar detta ofta till ett lättsinne. Därför kan det vara riktigt att man också får stå för finansieringen i samma forum som man diskuterar utgifternas storlek.
Herr talman! Finansministern gjorde den bedömningen att sjukvårdssektorn hittills tagit alltför mycket av vad kommunalskatterna kan ge. Den bedömningen är kanske riktig — därom vet jag ingenting i dag. Men i vart fall måste samhället se till, oavsett hur finansieringen sker, att vi har en effektiv sjukvårdssektor. Det är väl också alldeles uppenbart att när en verksamhet skall betalas enbart med kommunalskattemedel, så blir det ett annat kostnadsförhållande än om en aktivitet delvis skall betalas med statsskattemedel. Det är väl ändå på det sättet att den statliga progressiva beskattningen och omsättningsskatterna bättre följer upp kostnadsstegringarna än de proportionella kommunalskatterna gör. Vad jag här alltså ytterligare vill trycka på, herr finansminister, är angelägenheten av att utredningen leder till ett resultat som innebär, oavsett finansieringssättet, att vi får en sjukvård som är så effektiv och ur den enskildes synpunkt så tillfredsställande som vår allmänna samhällsekonomi tillåter.
Herr talman! Bara ett litet ord på vägen till fru Nettelbrandt. När det är fråga om en omfördelning av kostnaderna mellan stat och kommun, så utgår jag ifrån att frågeställarna önskar en lindring i kommunernas utgiftsstater. Den måste då från något håll betalas. Nu fick vi den kompletterande uppgiften av fru Nettelbrandt att det inte var hennes avsikt att man skulle klara detta via en höjd statsskatt. Jag lyssnade mycket uppmärksamt efter vad hon då skulle anvisa för väg. Hon uttryckte olust över att kommunerna måste betala moms på sina utgifter. Det är ju inte heller någon framkomlig väg för att finansiera ökade bidrag till kommunerna. Det går ju stick i stäv mot vad man skulle efterlysa. Därför fick jag inte något svar, och skall jag vara ärlig har jag inte förväntat något svar från vår värderade vice talman på denna punkt. Debatten borde helst, föreställer jag mig att fru Nettelbrandt menar, stanna vid att man skulle ge uttryck åt att man gärna vill att kommunerna skall få mera pengar från staten, men sedan skall det vara slut på diskussionen. Man vill inte gärna tala om var de pengarna skall tas. Det överlåter man med varm hand åt finansministern. Det är jag van vid och är därför inte överraskad.

Herr talman! Herr Levin har frågat mig, om jag överväger att i nu rådande, exceptionellt dåliga konjunktur försöka underlätta omedelbara investeringar och därmed för företagarna att sysselsätta arbetskraften genom att föreslå riksdagen temporärt medgiva en höjning av det vid momsinbetalning avdragsgilla beloppet. Till svar får jag meddela att något sådant förslag inte övervägs.
Herr talman! Det var verkligen ett ovanligt uttömmande svar! Att dagens arbetslöshet emellertid är mycket allvarlig erkänner även regeringen, och i en för alla svår situation tycker jag att det är angeläget att man försöker bidra med konstruktiva lösningar. Det är mycket viktigare, synes det mig, än att kritisera. I min fråga efterlyste jag finansministerns eventuella intresse för att ge företagarna en rabatt på momsen. En sådan rabatt, eventuellt i förening med en viss momskredit, skulle enligt min uppfattning kunna ge stora fördelar och få snabb effekt i nuvarande läge. Förmånen skulle naturligtvis endast medges för anskaffning i rörelsen, och därmed skulle den bli ett värdefullt komplement till det investeringsavdrag som endast kan utnyttjas av en begränsad krets av vinstredovisande företag, som regel mycket stora företag. En momskredit i investeringssammanhang skulle öppna lånevägar även för de mindre företag som av olika skäl inte kan utnyttja herr Strängs löfte om en utökad kreditvolym åt näringslivet. Det är att observera att när herr Sträng i detta sammanhang talar om näringslivet, så är det återigen de stora företagen som åsyftas.

Jag tackar hövligast finansministern för det, milt talat, kortfattade svaret. Det var så kort att det påminde om ett gammaldags ryskt ”njet”. Samtidigt konstaterar jag på basis av andra uttalanden från statsrådskretsen att man inom regeringen tycks glömma den betydelse som de mindre företagen haft för den svenska välståndsutvecklingen och förmodligen även kommer att ha i framtiden, förutsatt att inte de allra mest destruktiva ledarskribenterna i Aftonbladet får sin vilja fram. Jag beklagar alltså, herr talman, att finansministern saknar intresse för det i min fråga inbyggda förslaget.
Herr talman! Jag tror att frågeställaren drog något för hastiga slutsatser i det sista avsnittet av sitt inlägg. Intresset för företagsamheten — stor, medelstor eller liten — har alltid funnits och finns fortfarande, men att därifrån ge sig in på några speciella dispenser i fråga om mervärdeskatten, det har vi icke ansett vara riktigt. Det är ingen väg att klara något problem på. Det kan vara ett problem med småföretagens möjligheter att få krediter, att få lån. Det kan finnas andra infallsvinklar i denna fråga, och jag utgår ifrån att dessa synpunkter blir ventilerade, när vi om någon vecka skall diskutera dessa frågor. Det är klart att man kan säga ett nej med litterära utsvävningar och många ord, men man kan också säga ett nej som det skall sägas, och jag trodde det var av en viss fördel att göra det i en sådan här frågestund.

Herr talman! Principen att så att säga på förhand fördöma en sak innan man ens har prövat eller undersökt den kan vara bra som en mur mot logiska argument, men den hjälper knappast de arbetslösa i dag. Klart är under alla förhållanden att företagarna här i landet behöver hjälp med både likviditet och räntabilitet, och det förvånar mig att regeringen inte tycks vara villig att på något sätt beakta just den sidan av saken. En avveckling av löneskatten, helt eller delvis, skulle utan tvekan leda till en välbehövlig förbättring av räntabilitetsläget. Den enskilde företagaren här i landet, herr Sträng, har inte råd att ställa lägre krav på sig själv än vad vi här i riksdagen gör på de statliga industrierna. Skillnaden är bara den att om det går galet för den enskilde, så går han under med personal och allt, medan Statsföretag kommer hit och rekvirerar nya pengar. Nu har herr Sträng lovat storföretagen bättre lånemöjligheter och skattelättnader genom investeringsavdraget, och det är bra. Men vad gör man, herr Sträng, för de många småföretagen, som inte kan låna pengar eftersom de ofta inte har bankmässiga säkerheter och som inte har någon vinst att reducera med investeringsavdraget? Tanken att även deras investeringsvilja, liksom deras möjligheter att i väntan på bättre tider behålla sin personal, kan ha betydelse i dagens situation tycks finansministern dess värre ägna föga uppmärksamhet. Jag upprepar att en rabatt på momsen i detta läge för de många små och medelstora familjeföretagen hade blivit ett alternativ till det 20-procentiga investeringsavdraget, som genom sin blotta konstruktion är predestinerat att ge fördelar bara åt dem som redan har det bra. Jag beklagar än en gång, herr talman, att regeringens stöd åt näringslivet har fått en så ensidig inriktning på de mycket stora företagen.
Herr talman! Jag vet inte om jag har fattat meningen med frågeinstitutet alldeles fel; skulle jag följa frågeställaren i hans utflykter på statsföretagens område och på den rent allmänna ekonomiska debattens område är jag rädd för att den här frågan inte håller sig inom den ram som man avsett för frågeinstitutet. Jag vill emellertid säga att om varje förslag som väcks måste prövas innan man kan ha en uppfattning om det — vilket frågeställaren tycks inbilla sig — skulle det i praktiken leda till alldeles orimliga verkningar.

Herr talman! Fru andre vice talmannen Nettelbrandt har frågat mig om jag avser att i nuvarande läge ompröva min inställning till inflationsskydd i skattesystemet genom indexreglering. Någon omprövning av min tidigare deklarerade inställning i fråga om indexreglering av skattesystemet är inte aktuell.
Herr talman! Pliktskyldigast tackar jag herr finansministern för svaret på min enkla fråga, men jag är djupt bedrövad över att inte kunna fortsätta att visa den relativa glädje som jag ändå visade vid den förra diskussionen. Detta svar är lika kortfattat som negativt. Tar inte finansministern något intryck av vad andra människor i detta land säger — experter, politiker, fackliga representanter — då dessa frågor diskuteras? Eftersom jag tillhör ett parti där närdemokratin står i centrum har jag fått vänja mig vid att ta hänsyn till andra människor. Jag tror att det skulle vara väldigt nyttigt om finansministern gjorde det i just denna fråga. Alla experter på högsta ekonomiska nivå har uttalat sig mycket starkt för ett inflationsskydd i skattesystemet. Jag behöver inte citera ekonomiprofessorer från oppositionssidan. Jag kan ta någon av det flertal som har uttalat sig på den socialdemokratiska sidan. Assar Lindbeck har sagt att bakgrunden till den allvarliga situation som vi har i dag är en långsiktig marknadstrend och därtill en rekordartad inflation och en internationellt sett anmärkningsvärd skatteprogressivitet, som accentueras genom den senaste skattereformen. Vi lever i dag i baksmällan efter denna inflationsprocess. Och när det blir baksmällor bör man väl ta fram någon form av åtgärder mot dem. Jag hoppas att finansministern ändock till slut vill vara överens med mig om att det är nödvändigt. Det är både glädjande och väldigt naturligt att nu t.ex. en organisation som TCO har krävt det inflationsskydd i skattesystemet genom en indexreglering som vi har begärt länge. Det är en naturlig löntagarreaktion emot ett system som genom inflationen ständigt smyghöjer skatterna, negativt påverkar lusten till extra arbetsinsatser och dessutom försvårar arbetet för en bättre standard för organisationsmedlemmarna när de förhandlar, eftersom det alltid blir mycket litet om ens någonting kvar av det som man lyckas förhandla sig fram till. Det nuvarande skattesystemet är ett direkt hinder vid löneförhandlingarna, och det bekräftas av den här TCO-utredningen. Skattesystemet förstärker ju inflationseffekterna, och det är därför det är så olyckligt. Det vrider ständigt pris-, löneoch skatteskruven uppåt, och då uteblir de reala inkomstökningarna.
Herr talman! Ja, det var väl litet för djärvt slutsummerat av fru Nettelbrandt när hon säger att alla politiker och alla experter och alla andra är överens med henne. I min egenskap av politiker tvingas jag ju att ta hänsyn till vad politikerna tycker och tänker, och hitintills har jag fått majoritet bakom mig i den krets av politiker som finns i det här huset när jag har hävdat den här uppfattningen. Sedan är det klart att man har all respekt för experterna. Jag har just hela förmiddagen i dag suttit med en rad av dem och diskuterat ekonomi, och de har bl.a. avgivit de intressanta bekännelserna att de — till skillnad från finansministern — sitter i den situationen att de bara har att registrera det hela i efterhand och dessutom aldrig behöver ta några politiska konsekvenser av sina råd. Det gör följaktligen att det kanske blir litet olika värderingar i bakgrunden när den aktive politikern och den i det här avseendet könlöse experten uttalar sig; jag tror att vem som helst kan ge mig rätt uti detta. Jag får väl försöka trösta mig, fru Nettelbrandt, med att hitintills ingen ansvarig regering och ingen ansvarig finansminister har gett sig på det här med indexreglering av skatterna. Det torde inte vara bara här hemma i gamla Sverige som de här lysande ideérna till att lösa alla problem rinner upp; det är väl helt enkelt på det sättet att när man i ansvarig ställning har prövat förslaget, så har man ansett att man icke skall ge sig på det.
Nr 113 Herr talman! Om jag verkligen har sagt ”alla politiker” — det framgår Tisdagen den väl av protokollet sedan — ber jag om ursäkt, för det är självfallet en 26 oktober 1971 överdrift. Det jag i varje fall avsåg att säga var att politiker och människor —— — — på allt flera områden — experter, fackligt verksamma osv. — sluter upp Om inflationsskydd kring det här kravet. Det finns en ständigt växande opinion, och den i skattesystemet tycker jag inte att man kan bara blunda inför. genom indexreg Sedan upprepade, såvitt jag förstår, finansministern ett misstag som lering gjordes i den diskussion som fördes i den här frågan vid ett tidigare tillfälle; jag tror det var i våras. Då nämnde finansministern i en debatt, som jag hörde, att inget annat land har vågat gå in för detta med indexreglering. Men det berodde väl ändå på ett misstag i informationerna till finansdepartementet. I Nederländerna har man fattat ett beslut om indexreglering, och jag tror att ikraftträdandet av de reglerna sker den 1 januari 1972. Det är mycket nära förestående, och där har de ju bestämmelser skrivna. Jag tror att vårt broderland Danmark, som vi väl har anledning att diskutera inte minst efter den kyss som danskarna har givit oss på den senaste tiden, också har gjort förberedelser till ett sådant indexregleringssystem, dock utan att ha kommit så långt. Sedan säger finansministern att de experter och andra som här diskuterar inte har att ta de politiska konsekvenserna. Det är riktigt, herr finansminister, att det blir politiska konsekvenser av ett sådant beslut. Vi sitter här i riksdagen och fattar beslut om uttagningsprocent och om skattenivåns höjd, men varje år visar det sig att finansministern med inflationens hjälp tar in ungefär 800 miljoner mer av skattebetalarna än vad riksdagen har beslutat. Det tycker inte jag är i överensstämmelse ens med grundlagens ord om svenska folkets urgamla rätt att sig självt beskatta. Dessutom måste det nog vara något fel i systemet när finansministern, som är den överste vårdaren av penningvärdet här i Sverige, skall vara den i landet som förtjänar mest på att penningvärdet icke upprätthålles.
Herr talman! Det sista förstod jag inte. Men skulle vi gå fru Nettelbrandt till mötes och göra en indexreglering på skatten, skulle finansministern tjäna fyra fem gånger mer än en vanlig löntagare — så långt är det rätt. Men vi har ju inte infört det där inflationsskyddet på skatterna ännu. Å andra sidan kanske jag skulle säga — och därvidlag tycker jag nog att fru Nettelbrandt avslöjade sig — att dessa 800 miljoner, som det skulle kosta varje år, har vi nu möjligheter att helt valfritt använda där vi tycker att det bäst behövs. Om man binder sig för denna automatiska skattereglering, har man därmed tagit bort den valfrihet som jag tycker är av utomordentligt värde. Det kan ju finnas vissa socialt motiverade engagemang som väger tyngre än att folk med relativt hög — och hög — löneinkomst skall ha en automatisk skattesänkning. Jag har sagt tidigare — och jag är beredd att upprepa det även nu — att naturligtvis kan man inte i det långa loppet avstå från att med jämna mellanrum justera skatteskalorna. Under min tid som finansminister har 55 jag burit fram sådana förslag till riksdagen, och jag har i allmänhet fått dem godtagna. Det kommer att ske även i fortsättningen, men då är det också ett uttryck för en valfrihet, som man frånsäger sig i detta automatiska indexsystem. Det där med Nederländerna har faktiskt undgått mig. Och Danmark skall vi väl tala tyst om, eftersom vi inte vet någonting om det systemet ännu. Däremot vet jag att andra nationer har givit sig på indexregleringar av räntan men efter en del sorgliga erfarenheter slutat upp med det. Det är alltså mycket möjligt, om fru Nettelbrandt har rätt, att även holländarna gör en erfarenhet som inte håller för framtiden.

Herr talman! Herr Brundin har frågat om jag med hänsyn till rådande konjunkturläge vill medverka till att återbetalningen av överskjutande skatt tidigarelägges. Återbetalning av överskjutande skatt sker genom återbetalningskort som är en del av debetsedeln på slutlig skatt. Debetsedeln sänds ut så fort detta är möjligt med hänsyn till de tekniska, administrativa och personella förutsättningarna. Det saknas därför utrymme för att tidigarelägga betalningen av ö-skatt.

Herr talman! Jag trodde att herr Brundin skulle tro på ungefär vad jag sade. Men när herr Brundin envisas med att säga att här borde finansministern kunna visa större aktivitet, och då skulle det bli som han önskar, så tvingas jag att i protokollet läsa in ett stycke som lyder så här: ”Underlag för beräkning av slutlig skatt m.m. skall lämnas till länsstyrelsen senast den I oktober. Datamässigt tas sedan fram uppgifter på alla skattskyldiga som skall få tillbaka ö-skatt. Dessa uppgifter skall senast den 15 oktober sändas till taxeringsintendenten och kronofogdemyndigheten, som har att avgöra om ö-skatten skall ”frysas inne” för betalning av tillkommande skatt eller utmätas för skatteskuld m.m. Även andra åtgärder görs av kronofogdemyndigheten, t.ex. avkortning av skatt i vissa fall. Senast den 5 november skall detta uppgiftsmaterial med föreslagna åtgärder vara tillbaka till länsstyrelsen, som bearbetar sitt material med hänsyn till vad taxeringsintendenten eller kronofogdemyndigheten meddelat. Därefter debiteras skatten datamässigt på debiteringslängd och samtidigt framställs debetsedlarna. Senast den 20 november skall debiteringslängden lämnas till den lokala skattemyndigheten för granskning och underskrift. Så snart längden har underskrivits börjar man sända ut debetsedlarna.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig om jag är beredd att låta undersöka huruvida den minskade inskrivningen vid universitetens filosofiska fakulteter lett till en förändring av rekryteringen vad avser studenternas sociala bakgrund. Frågor om den sociala rekryteringen till högre studier har uppmärksammats senast i U 68:s arbete. En av de s.k. basundersökningar som U 68 låtit genomföra som underlag för sina överväganden rör faktorer bakom de studerandes utbildningsval. Enligt vad jag erfarit kommer resultatet av denna undersökning att offentliggöras inom kort. Det är självfallet av intresse att få en så aktuell belysning som möjligt av tendenser i fråga om studerandekullarnas sociala sammansättning och av tänkbara orsaker bakom förändringar i individernas utbildningsmål. Inom utbildningsdepartementet övervägs därför för närvarande möjligheterna att göra en kompletterande undersökning, som kan belysa den minskade tillströmningen denna termin från nämnda synpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret — ett svar som jag tycker är helt tillfredsställande. Jag skulle kunna nöja mig med detta tack, men jag vill ändock med ett par ord belysa bakgrunden till min fråga. Det är egentligen kombinationen av två aktuella företeelser eller tendenser som lett till att jag ställt den här frågan. Den ena gäller den ökande arbetslösheten bland ungdomar med lång utbildning och den andra den rätt kraftiga minskningen av antalet nyinskrivna studenter vid universitetens filosofiska fakulteter. Det förra problemet är självfallet högst allvarligt och därtill för många direkt akut. Det måste följas med största uppmärksamhet, så att effektiva och konstruktiva insatser kan sättas in snabbt. Den andra företeelsen, den minskade tillströmningen till universiteten, inger väl inga direkta farhågor; den betraktas ju gärna som en naturlig regulator i komplexet tillgång och utbud på akademisk arbetskraft. Den kanske t.o.m. kan uppfattas som ett bidrag till lösningen av det förra problemet. Ser man frågan i ett vidare perspektiv ter sig dock en sådan här snabb förändring inte alldeles problemfri. Det finns nämligen stora risker för att den utveckling mot en bredare rekrytering till högre studier, vilken vi från alla partiers sida ju har försökt främja, stoppas upp. Om man vill garantera och främja en någorlunda bred rekrytering till högre studier, är det nödvändigt att man fortlöpande följer utvecklingen i detta avseende. Det torde inte finnas någonting som så effektivt skrämmer bort de studenter som kommer från ekonomiskt svaga hem som just rädslan för att skaffa sig stora studieskulder och sedan inte få något arbete som på ett rimligt sätt svarar mot studierna. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Fiskesjö har frågat mig vilka åtgärder regeringen har planerat för att säkerställa att försöksverksamheten med nya former för samverkan mellan studerande, lärare och övrig personal vid universitet och högskolor skall kunna fullföljas. Försöksverksamhet med nya samarbetsformer inom universitetsområdet har pågått sedan 1969. SACO har för en tid sedan beslutat att organisationens medlemmar tills vidare inte skall delta i verksamheten. Till följd härav är försöken enligt beslut av vederbörande konsistorium tills vidare nedlagda vid vissa utbildningsnämnder och ett begränsat antal institutioner. I övriga fall fortgår försöksverksamheten. Självfallet är det angeläget såväl att försöksverksamheten skall kunna fullföljas som att samtliga berörda grupper härvid deltar i de olika universitetsorganens arbete. Regeringen överväger för närvarande olika möjligheter att komma till rätta med den situation som uppstått. Det är min förhoppning att det skall visa sig möjligt att finna en lösning som skapar förutsättningar för ett fullföljande av försöksverksamheten i alla delar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga och är glad över att man kan spåra en positiv tendens i svaret. Tydligen har regeringen nu några åtgärder på gång; statsrådet ville dock inte avslöja vilka. Det innebär att man i regeringen nu har kommit ur den villrådighet som man tydligen länge har varit fast i när det gäller denna fråga. För historieskrivningens skull vore det emellertid intressant att få veta hur det kan komma sig att frågan har börjat lossna så sent som fallet är. Den ersättningsfråga som det här gäller har ju varit aktuell praktiskt taget lika länge som försöksverksamheten har pågått. Den blev verkligt akut i somras genom SACO:s skrivelse till universitetskanslersämbetet den 21 juni i år. UKÄ tog upp frågan genom skrivelse till regeringen den 14 juli. I sistnämnda skrivelse förordade kanslersämbetet att ersättningsfrågan skulle lösas genom förhandlingar med de berörda organisationerna, vilket verkar att vara den enda framkomliga vägen. Vidare hemställde kanslersämbetet att regeringen skulle se till att förhandlingarna kom till stånd snarast möjligt. Det har nu förflutit över tre månader sedan kanslersämbetet gjorde sin hemställan, och försöksverksamheten ligger nere vid ett stort antal utbildningsnämnder och institutionsstyrelser. Universiteten har haft betydande bekymmer med att få verksamheten att flyta. Alla inblandade har av naturliga skäl varit irriterade över att regeringen inte tagit något initiativ till en lösning av den uppkomna konflikten. En del har därav dragit slutsatsen att regeringen lika gärna såg att den försöksverksamhet som en gång drogs i gång med pukor och trumpeter rann ut i sanden och därmed förutsättningarna för en definitiv reform. Nu förstår jag att det inte är regeringens avsikt. Jag vill bara avslutningsvis, herr talman, uttrycka förhoppningen att de åtgärder som regeringen nu äntligen har i sikte vidtas omgående och att de genomförs på ett sådant sätt att man kan få till stånd en snabb lösning som alla parter kan acceptera.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han avser att vidta åtgärder för att förbättra redovisning och organisation vid de statliga skolorna för vuxenundervisning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Inom skolöverstyrelsen pågår ett utredningsarbete rörande bl.a. de av herr Källstad berörda frågorna. Enligt min mening bör resultaten av detta arbete, vilket beräknas vara avslutat under våren 1972, avvaktas innan ställning tas till frågan om ändringar i skolornas organisation.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga. Det är riktigt, som han säger, att det pågår ett utredningsarbete inom skolöverstyrelsen. Det var ju där det egentligen startade. Skolöverstyrelsens arbetsgrupp, den s.k. SSV-gruppen, som tillsattes i februari 1970, skulle göra en kartläggning av de statliga vuxenskolornas organisation och arbetssätt och framlägga förslag till åtgärder som arbetsgruppen fann motiverade. Man hittade en hel del brister.

Om besöket vid Härnösands skola säger man att arbetsgruppen inte kunnat frigöra sig från intrycket att skolan i alltför stor utsträckning fungerar som en tentamensoch examensskola, och man ställer sig också frågande till vissa utbetalda arvoden. Kom så riksrevisionsverkets undersökning, som ju givit eko på olika sätt. Man påtalade från det hållet en rad brister i den undersökta verksamheten. Man fann att verksamheten vid vuxenskolorna på flera punkter avviker från de preciserade målen, att resurserna inte synes utnyttjas helt effektivt och att fördelningen av ledningsfunktioner, ansvar och befogenheter är oklar. Vidare säger man att den utförda revisionen ”pekar på ett behov av översyn av de statliga vuxenskolornas verksamhet och organisationsform”. Man påtalar t.ex. att verksamhetsplanering och kontinuerlig uppföljning förefaller att inte ha beaktats i tillräcklig omfattning vid skolorna och att bristerna vid planeringsoch uppföljningsarbeten tycks ha medfört att en tillfredsställande resursavvägning inte har uppnåtts. Man säger vidare att genom att petitaunderlaget har baserats på antalet intagna elever och inte på det faktiska antalet deltagande har anslagstilldelningen blivit för hög i förhållande till de reella behoven. Detta har för övrigt inte kunnat observeras av de anslagsbeviljande instanserna, eftersom den ekonomiska redovisningen inte har följt gällande bestämmelser och bl.a. inte utvisat uppkommande anslagsöverskott. Till sist vill jag också nämna att man vid den särskilda brevundervisningen hade tänkt sig att det skulle bli 2 000 nya elever, men det blev 4 173, alltså en betydande avvikelse från ursprungliga planer. Jag slutar med att fråga: Hur har statsrådet Moberg tänkt sig att de här väldiga anklagelserna från riksrevisionsverket skall klaras upp?
Herr talman! Det hör till god ton i detta land att man låter den som anklagelsen gäller yttra sig. RRV:s utredning har på sedvanligt sätt varit föremål för remissbehandling, och skolöverstyrelsen har att pröva den. Jag tycker det är honnett att inte gå in i en realdiskussion förrän alla parters syn på frågan har lagts fram.
Herr talman! Jag delar statsrådet Mobergs uppfattning på denna punkt. Remissvaren har kommit in och är tillgängliga, och remissbehandlingen pågår. Jag har skaffat in handlingarna, och jag kan nämna att deras tjocklek är 7 centimeter. Jag vill här bara nämna att länsstyrelsen i Västernorrlands län sagt att anslagskontrollen skall skärpas och att denna över lag skall bli föremål för särskild uppmärksamhet. Det finns emellertid skiftande uppfattningar bland rektorerna, länsskolnämnderna och andra instanser enligt de papper som kommit mig till handa. I många fall tycks de anmärkningar som förts fram bero på missförstånd, och jag medger att det kanske inte alltid är så lätt att bevisa riktigheten i dem. Frågan är allvarlig, men kanske har den uppförstorats i alltför hög grad. När alla remissinstanser inkommit med sina yttranden och skolöverstyrelsen tagit ställning i frågan, förmodar jag att statsrådet kommer att offentliggöra vilka åtgärder som skall vidtagas för att förbättra organisationen och redovisningen vid de vuxenskolor som vi alla har stort intresse för.

Herr talman! Det har i riksdagen funnits en oskriven lag om att en ledamot ej bör gå upp och tala för en bifallen motion. Likaledes har det ansetts opassande att tala för — som i detta fall — en enhälligt avslagen motion. Nu har det dock mer och mer syndats mot denna praxis. Därför dristar jag mig att säga några ord i förevarande fråga. Då det också är höstsessionens första egentliga ärende som behandlas må det kanske ursäktas mig. I vilket fall som helst delar jag inte riksbanksfullmäktiges uppfattning att inte något behov skulle föreligga av en sedel av 500-kronorsvalören. Man har visserligen, säger man, talat med posten och med penninginstitut i frågan, men man redovisar inga direkta uttalanden från deras sida. Det är naturligtvis förmätet av mig att ha en annan uppfattning än de mäktiga riksbanksfullmäktige, men de bankoch posttjänstemän som jag har talat med ute på fältet anser att en 500-kronorssedel skulle fylla ett stort behov. Det är litet märkligt att fullmäktige i riksbanken anser att utvecklingen går mot en vidgad användning av privata checkkonton i en tid då penningtransaktioner via check nästan helt upphört. Då tycker jag att finansutskottet intagit en mera realistisk hållning härvidlag. På ett annat ställe i sitt remissyttrande säger riksbanksfullmäktige att en sedel av 500 kronors valör skulle underlätta sedelhamstring. Om nu någon till äventyrs skulle ha så gott om pengar går det väl bra art samla i vilken valör som helst. En 500-kronorssedel skulle enligt min mening fylla ett sedan länge känt behov och underlätta många penningaffärer i post, bank och butiker samt vid många andra affärsuppgörelser. 5 Sedelhanteringen skulle avsevärt underlättas. Jag tror att det är en sak som kommer, men inför detta kompakta motstånd får jag väl ge mig till tåls. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Finansutskottet har, som herr Hjorth nyss anförde, inhämtat yttrande från fullmäktige i riksbanken. Även om detta yttrande är avgivet innan nuvarande restriktivitet i fråga om användning av checkar infördes delar utskottet likväl den mening som uttalats, nämligen att det inte kan anses föreligga något verkligt behov av en sedel i 500-kronorsvalören som skulle motivera de kostnader och det merarbete som utgivandet av en dylik sedel skulle medföra. Utskottet har särskilt velat understryka att användningen av privata checkkonton för närvarande är synnerligen begränsad. Skulle detta förhållande fortsätta kan det påverka bedömningen av frågan huruvida en sedel av valören 500 kronor bör aktualiseras. Utskottet hemställer alltså att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid skatteutskottets betänkande nr 43 är fogat ett särskilt yttrande i anledning av en motion rörande statens vattenfallsverks redovisningsprinciper. I sin redovisning tillämpar nämligen vattenfallsverket avskrivningsmetoder som nedbringar vinsterna och minskar kommunernas skatteinkomster. Dessa skattemässiga möjligheter gäller bl.a. gäldränteavdraget, avskrivningar på återanskaffningsvärdet i stället för på ingångsvärdet samt extra avsättning för penningvärdets försämring. De enskilda kraftproducenterna kan inte tillämpa dessa regler, vilket ur konkurrenssynpunkt måste te sig orättvist. De största nackdelarna uppkommer självfallet för kraftverkskommunerna, som går miste om betydande skatteinkomster. Det har gjorts beräkningar för vissa Norrlandskommuner av det skattebortfall som dessa drabbas av genom att vattenfallsverket inte tillämpar samma principer som gäller för privata kraftverk, och det framgår av dessa beräkningar att det nuvarande skattebortfallet för kommunerna i vissa fall rör sig om hundratusentals kronor. Frågan om en ändring av vattenfallsverkets redovisningsprinciper har varit uppe till behandling i riksdagen åtskilliga gånger, senast förra året. Dåvarande bevillingsutskottet uttalade sig i fjol positivt för en ändring och framhöll bl.a. i sitt betänkande att landets största kraftleverantör skall bidraga till kommunernas skatteintäkter i samma mån som de enskilda kraftföretagen. Men med hänsyn till att frågan var föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet genom affärsverksutredningen ville utskottet inte då vidtaga några omedelbara åtgärder. Då ingenting har hänt sedan utskottet och riksdagen gjorde detta uttalande, har frågan på nytt aktualiserats genom den motion som skatteutskottet nu har behandlat i sitt betänkande nr 43. Skatteutskottet har ånyo velat understryka riksdagens positiva uttalande förra året och hänvisar till affärsverksutredningens förslag i ärendet, som innebär en förändring av redovisningsprinciperna i vattenfallsverket. Utskottet hänvisar också till det förslag som är att vänta från Kungl. Maj:t. Med hänsyn till detta har vi i ett särskilt yttrande understrukit angelägenheten av att arbetet inom affärsverksdelegationen och hos Kungl. Maj:t bedrives så skyndsamt att förslag i denna riktning kan framläggas senast under vårriksdagen.

Herr talman! Den här frågan gäller olikheten i beskattningshänseende mellan statliga och enskilda kraftverksföretag. Ett enskilt eller kommunalt bolag får inte dra av förräntningen på det egna kapitalet, när den beskattningsbara vinsten räknas fram. Hela vinsten beskattas först, och sedan blir det utdelning på det egna kapitalet. Vattenfall däremot tar först ut räntan på det egna kapitalet, och blir det sedan någonting över så beskattas det beloppet. Följden har blivit att kommunerna i stort sett bara har fått garantiskatten från Vattenfall. Överskottet på rörelsen har försvunnit vid den här bokföringstransaktionen. Frågan är inte precis ny. Redan 1928 påpekades detta avvita förhållande. Vad som senast har hänt är att affärsverksutredningen lade fram ett förslag 1968. Därefter har flera riksdagar i följd sagt att det bör ske en sådan ändring att beskattningen blir rättvis. Jag vill påpeka att vad det gäller är den kommunala beskattningen. Det är kommunerna som kommer i kläm. Regeringens intresse för att rätta till förhållandet har inte varit över hövan energiskt. En fråga man ställer är ju: Om det hade gällt något annat än ett statligt företag, hade regeringen då dragit ut så långt på tiden? Nu väntas affärsverksdelegationen komma med sitt förslag. Som herr Eriksson i Bäckmora tidigare sagt har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande, då vi vill avvakta hur delegationens förslag kommer att se ut. För kommunerna är det närmast en sinkadus vem som bygger ut vattenkraften. Är det ett statligt företag, så blir det en dålig affär för kommunen skattemässigt, men är det ett enskilt företag så kan det ge ganska hyggliga skatter. Vad som är mest beklagligt är ju att det är förhållandevis skattesvaga kommuner som råkar ut för den här orättvisa behandlingen. Som exempel kan jag nämna att den kommun som kanske råkat sämst ut är Jokkmokks kommun, där Vattenfall har byggt ut vattenkraften. Det är inte småsummor som den kommunen har undandragits i skatt. 1969 skulle kommunen ha fått 8 157 762 kronor mera i skatt, om samma regler gällt som i fråga om exempelvis kraftverket i Långsele, vilket ägs av ett privat företag. Vilhelmina köping i Västerbotten förlorade över 1,3 miljoner kronor. I Stugun i Jämtland förlorade kommunen 1 262 000 kronor, och i Ådalsliden i Västernorrland gick man miste om 1 224 000. Ett sådant här förhållande är inte bra, och den orättvisa som nu råder bör undanröjas. Vi avvaktar nu vad delegationen kommer med och hoppas att denna skönhetsfläck i svensk beskattning kommer bort och de olika företagen behandlas lika.

Herr talman! Den motion som nu behandlas gäller kungahusets skattskyldighet. Fru Gertrud Sigurdsen och jag säger i vår motion att det ”framstår som en klar demokratisk princip att skattelagarna bör gälla lika för alla”. I motionen framhålles — och det bekräftas också i skatteutskottets skrivning — att i dag råder inte någon likhet inför skattelagarna. Kungahusets förmögenhet tillåtes att växa obeskuret eftersom den kungliga familjen är befriad från bl.a. skyldigheten att betala skatt på inkomst av kapital. Skatteprivilegierna omfattar också befrielsen från att betala skatt på en växande förmögenhet. I kapitalskatteberedningen har dessa frågor nu fått stor aktualitet. En socialdemokratisk ledamot — herr Alemyr — har i en reservation uttalat som sin mening att kungahusets medlemmar bör erlägga skatt på avkastning av kapital enligt samma regler som lagstiftningen ålägger andra medborgare. Betänkandet är nu föremål för remissbehandling, och det skulle förvåna om inte denna uppfattning skulle få stöd av tungt vägande remissorgan. Jag är övertygad om att kammarens ledamöter med stort intresse kommer att ta del av denna frågas fortsatta behandling. Utskottets argumentation för avslag på vår motion är synnerligen mager. Utskottets ledamöter tycks känna en viss olust över att behöva syssla med dessa frågor, att döma av den nu föreliggande skrivningen. Man nöjer sig med att hänvisa till hittillsvarande motiveringar beträffande kungahusets nuvarande skatteprivilegier. Dessa motiveringar blir för ett allt större antal medborgare allt svårare att acceptera. På en enda punkt kan vi motionärer förstå dem som inte vill ändra på gällande ordning. Det gäller frågan om en eventuell beskattning av apanaget. Den frågan diskuteras också i motionen och vi anser — trots vår principiella ståndpunkt — att just den frågan kan anses ha en mer sekundär betydelse i det större sammanhanget. Hittills tycks apanagehöjningarna ha grundats på skälighetsbedömningar, och under senare år har apanaget höjts flera gånger utan att riksdagen funnit skäl att beskatta vare sig kungahusets inkomst på kapital eller dess växande förmögenhet. Vi förklarar att apanaget kan behandlas på annat sätt i skattehänseende. Det finns olika möjligheter, och det borde vara av stort intresse att få dessa frågor belysta mot bakgrunden av hur ersättningsfrågorna är lösta i de kvarvarande monarkierna och i de stater som har republikanskt styrelseskick. Redan en ytlig kännedom om dessa frågor visar att här finns åtskilligt av intresse på detta område. När skatteutskottet i sin skrivning samlar sig för en viljeyttring hänvisar man till det pågående arbetet i ett helt annat organ, nämligen grundlagberedningen — grundlagberedningen som har att syssla med de konstitutionella frågorna. Vi motionärer anser därför att vi inte fått något nöjaktigt svar på de frågor som aktualiserats i motionen. Grundlagberedningen skall — såvitt jag vet — inte alls syssla med beskattningsfrågorna, och det måste väl vara av stort värde om kungahusets beskattningsfrågor behandlades jämsides med arbetet i grundlagberedningen. Vi har redan i motionen sagt att dessa frågor utgör två vitt skilda problemkomplex. Det är ju om beskattningsfrågorna som vi motionerat, och beskattningsfrågor kräver av helt naturliga skäl en helt annan expertis än den som sysslar med våra konstitutionella problem. Detta vet skatteutskottets medlemmar bättre än några andra i det här huset. Mycket tyder på att det kan bli fråga om ett mycket tidskrävande arbete. Skulle arbetet utsträckas till att omfatta även Guadeloupemedlen och deras avkastning torde inte frågorna vara lösta så snart. I motionen har detta nämnts, men utskottet har ingen kommentar att ge. Vår framställning är mycket hovsam. Vi begär endast att dessa frågor skall utredas. En sådan utredning är av intresse inte enbart för riksdagens ledamöter utan också för en stor allmänhet. Jag har haft många som hört av sig sedan motionen lämnades i januari, och det är alldeles uppenbart att det finns ett stort behov av ökad upplysning också på detta område. En slutsats kan dras av såväl motionen som av utskottets betänkande. Det är angeläget att ökad klarhet vinnes om kungahusets skattskyldighet och att tidsenliga principer så snart som möjligt kan läggas till grund även för kungahusets skattskyldighet. Vi vill ha skattelagar med samma innebörd för alla medborgare som är bosatta i vårt land. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen.

Herr talman! Inte har det rått någon olust inom utskottet mot att behandla denna fråga! Så finkänslig är ingen av oss — jag tror inte ens inom oppositionen — att vi känner någon olust. Jag tror att jag å hela utskottets vägnar kan säga att motionen inte har avstyrkts i sak. Vi har sett rent praktiskt på frågan. Grundlagberedningen överväger ju frågan om statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati men har ännu inte förelagt riksdagen något förslag. Det är riktigt att grundlagberedningen inte skall syssla med skattefrågor, inte heller sådana som rör kungahusets beskattning. Men vi har sett saken så att riksdagen bör besluta vilken ställning statschefen skall ha i vårt moderna samhälle innan vi tillsätter den begärda utredningen. Vi har alltså ansett det tillvägagångssättet mest praktiskt om det skall bli en meningsfull utredning. Det förefaller mig faktiskt som om det skulle vara svårt att börja en utredning innan man i riksdagen har beslutat på den punkten. Antag att republikanerna skulle få sin vilja fram och att vi således inte får något kungahus! Vi måste naturligtvis ändå syssla med denna beskattning men inte på samma sätt som i dag. Jag tror att jag å alla socialdemokraters i utskottet vägnar kan säga att vi i sak inte har något emot motionärernas uppfattning. Personligen anser jag det alldeles obefogat att kungahusets kapitalinkomster inte beskattas. Orsaken till att jag har suttit med i kapitalskatteutredningen och ändå inte föreslagit någon ändring nu är precis densamma som jag har deklarerat i fråga om den motion som vi nu behandlar; vi vill avvakta grundlagberedningens förslag och riksdagens beslut. Jag tror att jag har alla socialdemokrater i utskottet med mig när jag säger att vi är beredda att ta upp frågan på allvar och medverka till en förändring på denna punkt när riksdagen har fattat beslut om statschefens ställning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I korta drag är det fråga om att ta bort gamla skatteprivilegier, och vi kan inte förstå utskottets ärade talesman när han vill avvakta grundlagberedningens arbete. Vi har begärt att denna skatteutredning skall göras parallellt med det nu pågående arbetet i grundlagberedningen. Många skäl talar för att man borde angripa frågorna på det sättet. Vi vill alltså ha bort ett gammalt skatteprivilegium — det är vad förslaget kort och gott handlar om. Vi får väl så småningom del av remissinstansernas yttranden beträffande kapitalskatteberedningens betänkande där just kungahusets skatteprivilegier behandlas. Vi får alltså ett färskt och intressant material när de ligger på bordet. Jag har inte, herr talman, blivit övertygad ett uns av den behandlingsgång som utskottets ärade ordförande framför utan vidhåller yrkandet om bifall till motionen.

Herr talman! Den fråga som behandlas i detta betänkande från skatteutskottet gäller en motion om utredning av frågan om införande av avdrag för gåvor till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Motionen som ligger till grund för utskottets behandling har väckts av representanter för de tre oppositionspartierna — folkpartiet, centern och moderaterna. Den utredning som begärs gäller gåvor upp till en viss maximigräns. Det som begärs i motionen är alltså inte en hur hög avdragsrätt som helst, utan man vill ha maximering till en viss gräns. Det här ärendet är inte nytt. Bevillningsutskottet har tidigare behandlat frågan vid ett flertal tillfällen, och motionskravet har ständigt fallit på grund av att det från socialdemokratiskt håll har rests motstånd mot denna möjlighet att få avdrag för vad man ger ut i gåvor. Vi kommer ändå tillbaka med detta krav, och i utskottet har de tre oppositionspartierna reserverat sig. I ett flertal andra länder har man infört regeln att medborgarna får en viss avdragsrätt då de ger gåvor till ett allmännyttigt ändamål. Det är alltså ingenting unikt vi föreslår, utan något som används och fungerar bra bl.a. i våra grannländer. Det är klart att gåvorna skulle bli både fler och större om man i skattehänseende premierade en uppoffring från de enskilda människorna, som det här gäller. Utskottsmajoriteten hänvisar liksom tidigare till att man i stället för avdragsrätt skall ge direkta bidrag. Men man kan väl befara att de medel som på det sättet skulle ges till dessa olika ändamål är betydligt mindre än de som skulle utgå om man tillät ett skatteavdrag för dessa gåvor. Gåvorna skulle bli större och säkert också fler. En ganska viktig detalj är vidare att de enskilda människor som vill ge gåvor och skulle göra en extra uppoffring om de blev premierade skulle kunna ge gåvorna till det speciella ändamål som ligger dem varmast om hjärtat. Ger man ett kollektivt stöd är det tämligen svårt för de enskilda människorna att påverka det hela om det är ett intresse för dem att gåvan skall gå till ett visst ändamål. Det gäller alltså ändamål som är behjärtansvärda och som tjänar syften som det är värt att stödja. Det är beklagligt att man inte kunnat få en uppslutning för att ge denna stimulans. Utskottets uppfattning att det skulle vara administrativt besvärligt att genomföra en sådan sak får väl anses som den obotfärdiges förhinder. Går det bra i andra länder bör det också gå hos oss i Sverige. Jag har mycket svårt att förstå att vi skulle ligga så efter i det tekniska kunnandet att vi inte skulle kunna genomföra en sådan reform. Finns viljan att göra en insats går det nog, men i det här fallet får man väl säga att utskottsmajoriteten representerar en motsatt uppfattning och att en vilja att genomföra detta där inte finns — vilket också klart sagts ifrån. Denna fråga har, som jag tidigare sagt, blivit avslagen vid tidigare riksdagar. Men vi kommer igen, och vi anser att det är både ett humanitärt krav och ett rättvisekrav som vi reservanter här stöder. Frågan gäller ju bara en utredning men en utredning med ett bestämt syfte. Motionärerna och vi reservanter begär en utredning som utmynnar i att man skall få ett skatteavdrag för gåvor för de här ändamålen, och jag tycker att det klart skall sägas ifrån, att det skall inte vara någon utredning som är förutsättningslös utan en utredning som direkt syftar till att stödja denna verksamhet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Den trepartimotion som vi nu behandlar på grundval av skatteutskottets betänkande nr 45 begär, som det sagts, utredning om rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen upp till en viss maximigräns till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Motionen har haft många föregångare här i riksdagen. Med ibland mycket liten majoritet — och någon gång med framgång i andra kammaren — har motionen till sist avslagits. Ett par gånger har bevillningsutskottets majoritet tillstyrkt en sådan motion. Sålunda yttrade utskottsmajoriteten 1967 följande: ”Det torde inte råda några delade meningar om nyttan och värdet av det arbete, som utförs såväl inom som utom landet av olika humanitära, kulturella, religiösa och vetenskapliga organisationer. Den ekonomiska situationen för dessa institutioner har under senare år försämrats, främst genom att det höga skattetrycket försvårat möjligheterna för enskilda bidragsgivare att främja organisationernas intressen. En sådan utveckling kan inte anses tillfredsställande. De ideella organisationerna utgör ett värdefullt komplement till samhällets egna institutioner, och det måste därför anses vara ett direkt samhällsintresse att medborgarna av statsmakterna stimuleras att stödja de ideella organisationernas verksamhet.” Det är så sant som det är sagt. Motståndarna till denna avdragsrätt säger att det är bättre med direkta statsanslag för dessa ändamål. Vi vet emellertid alla hur svårt det är att få ökade eller nya statsanslag för dessa önskemål. Vi har emellertid sett något prov härpå under vårsessionen. Ett tvåmiljonersanslag utgår i år till frikyrkliga samfund och liknande organisationer. Men tar man i betraktande att från dessa samfund årligen till det allmänna inbetalas ca 14 miljoner kronor i arbetsgivaravgift och mervärdeskatt, så är det likväl ett stort svalg innan man kan räkna med ett verkligt anslag till denna verksamhet. I varje fall anser vi liksom tidigare att rätt till avdrag vid beskattning av nämnda gåvor är en bra och riktig väg att stimulera givandet. Man skall komma ihåg att dessa samfund och organisationer till allra största delen finansierar sin verksamhet med frivilliga offergåvor. Man kommer säkerligen också nu att förutspå svårigheter vid taxeringen. Men alla de länder som nämns i motionen och som har denna rätt redan införd synes inte ha haft några större besvärligheter. Varför skulle inte Sverige klara det lika bra? För övrigt har vi ju åren igenom — och även denna gång — begärt en utredning av frågan. Skattelagssakkunniga avgav 1956 ett betänkande, i vilket man visserligen inte ansåg sig kunna förorda en självständig avdragsrätt för sådana gåvor men antydde en annan väg för tillgodoseende av ändamålet, nämligen att lämna rum härför i anslutning till nuvarande avdragsrätt för försäkringspremier, på vilka också en social synpunkt kan anläggas. Säkert finns det olika vägar att gå.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

Enligt motionärerna bör sådan avdragsrätt tillkomma fysiska personer, vara maximerad till ett visst belopp samt i första hand gälla vid den statliga beskattningen. Riksdagen har vid flera tillfällen haft att ta ställning till yrkanden av liknande slag, senast vid 1970 års riksdag. Det är riktigt som motionärerna framhåller, att det vid vissa tillfällen har förekommit avdragsrätt för penningåvor till preciserade ändamål. Åren 1939—1943 fanns det avdragsrätt för gåvor till luftvärnet och till sjövärnskåren. Åren 1944 och 1945 medgavs avdragsrätt för penningåvor till internationellt hjälparbete för lindrande av nöd bland civilbefolkningen i krigshärjade länder. Det är emellertid att märka att avdragsrätten vid dessa tillfällen har gällt preciserade ändamål och varit föranledd av speciella förhållanden. Rätten har också varit tidsbegränsad. Vad motionärerna nu önskar är att gåvor till ett allmännyttigt ändamål i princip skall vara avdragsgilla. Utskottsmajoriteten har inte kunnat dela denna motionärernas uppfattning utan anser att allmännyttiga ändamål bör tillgodoses genom direkta bidrag av allmänna medel. Riksdagen har tidigare vid åtskilliga tillfällen funnit anledning att ge uttryck åt den meningen att vi skall eftersträva en så rättvis beskattning som möjligt, och det är otvivelaktigt så att avdragssystemet inte medverkar till en ökad rättvisa i beskattningen olika inkomsttagare emellan. Detta är ett av de skäl som vi anfört, när vi har gått på avslagslinjen beträffande motionens yrkande. Ett annat skäl för utskottets ställningstagande har varit de uppenbara svårigheter som skulle uppstå när man i det praktiska taxeringsarbetet skall fastställa vilka ändamål som skall anses som avdragsgilla. Alla som har sysslat med praktiskt taxeringsarbete vet att avdrag vid beskattningen komplicerar det arbetet och att det även medför risker för olikheter vid behandlingen när man skall räkna fram den beskattningsbara inkomsten för olika inkomsttagare. Utskottet har inte ansett att motionen i sak innehåller något nytt.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

Herr talman! Jag håller med herr Carlstein om en sak: det här är ingenting nytt; vi har debatterat det i många år. Men för att förslaget inte är nytt är ju detta ingen anledning att gå emot det. Det är ändå så att riksdagen — jag bara konstaterar den saken — ständigt när den här frågan varit uppe har varit delad i två hälfter. Att den socialdemokratiska hälften har varit något större och avslagit motionerna är ju inget skäl för oss att låta saken förfalla. Sedan sade herr Carlstein en rätt egendomlig sak, nämligen att förslaget inte medför någon rättvis beskattning; en del av dem som ger sådana gåvor som här avses är hårdare beskattade än andra — det är väl marginalskatten han avser. Men tänker man sig in i den här frågan måste man inse att det inte är säkert att alla människor kommer att skänka exakt samma belopp. Har jag en större inkomst har jag ju möjlighet att ge ett större belopp, och har jag en liten inkomst ger jag ett mindre belopp. Men det viktiga är det belopp man ger, och det går inte att dra någon gräns för det och söka skapa någon rättvisa i det avseendet. Är det så att en person vill och kan ge mera, så går ändå det mesta från den egna plånboken. Herr Carlstein sade vidare att taxeringsarbetet skulle bli så väldigt besvärligt. Ja, skulle vi allmänt åberopa det när vi diskuterar olika detaljer i beskattningen och när det gäller deklarationerna, så skulle man över huvud taget inte kunna införa någonting; då vore det bara att skylla på att det gör taxeringsarbetet så väldigt besvärligt. En utredning bör kunna komma fram till ganska klara linjer när det gäller vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt. Men, herr Carlstein, det är inte den här frågan som skiljer oss åt, utan det är grundinställningen: Skall man stödja enskild hjälpverksamhet eller skall man bara ha statlig? Det är där skiljelinjen går.

Herr talman! Herr Larsson i Umeå vill bagatellisera frågan om rättvisa i beskattningen. Om man läser motionen och yrkandet finner man att motionärerna säger — och det gjorde också herr Larsson i sitt första inlägg här — att avdraget skall gälla ett maximerat belopp; det får inte gälla hur stora gåvor som helst. Anledningen till att motionärerna maximerar beloppet — jag kan inte se det på något annat sätt — är väl att man kan utnyttja det här när man skall ta fram inkomsten till beskattning; ju större gåva man ger, desto större skattepreferens får man genom en sådan uppläggning. Vilket belopp skall man bestämma sig för? Är det 1 000 kronor, 3 000 kronor, 5 000 kronor om året? Vilket belopp man än väljer får det precis samma effekt. Man kan inte komma förbi den här problematiken.
Herr talman! Det är väl väldigt enkelt att maximera, herr Carlstein! Man behöver ju inte maximera det belopp som får dras av; man kan också maximera den rätt som föreligger att dra av vid en gåva. Tekniskt är det ingen svårighet att genomföra detta så att man får skatterättvisa. Man får däremot inte, som herr Carlstein, säga att man får dra av upp till 1 000 kronor; det skulle naturligtvis, om alla använde 1 000 kronor, gynna den som har den större inkomsten och den större progressiva skatten. Men det är ju inte det vi är ute efter. Man kan mycket väl maximera avdraget så, att det är ett visst belopp man får dra av för varje hundralapp man ger eller någonting sådant. Det är genom att utreda det som vi vill åstadkomma rättvisa. Men det är ju inte där skiljelinjen går, och det tycker jag att herr Carlstein skulle kunna erkänna. Skiljelinjen går ju ändå mellan de olika grunduppfattningarna: mellan dem som vill uppmuntra enskilda människor att ge gåvor och dem som tycker att det bara är staten som skall ge dem.

Herr talman! Det är litet synd att olika grupper i riksdagen gräver ner sig i sina respektive skyttegropar i sådana här frågor, därför att det finns egentligen anledning att se mera pragmatiskt på dessa saker. Det finns naturligtvis ändamål som vi alla är ense om är angelägna att stödja och som vi därför också stöder genom samhällsinsatser. Men jag antar att inte alla är ständigt nöjda med omfattningen av det stöd som utgår när vi har begränsade resurser att använda. Det finns anledning att se på dessa saker ganska förutsättningslöst, även om jag helt instämmer i vad herr Carlstein säger, att en förändring inte får syfta till att gynna vissa inkomsttagare, så att de kan komma undan skatt.

Därmed blir arvodet skattefritt. Enligt en uppgift, som jag inte utan vidare kan verifiera, har t.ex. statsråden Palme och Sträng gjort så när det gäller bidrag till det socialdemokratiska partiets internationella solidaritetsfond. Det är i och för sig inget bidrag som vi tycker illa om, det går till u-hjälp och stöd till befrielserörelser och annat. Men man har alltså avstått inkomster i samband med att man författat böcker. För dem som förmår och förstår att utnyttja situationen finns redan möjligheter vilket innebär att lagstiftningen blir relativt flytande. Även experter är naturligtvis oense. Men jag kan bara nämna vad t.ex. Leif Mutén har skrivit i denna fråga. Han säger att om någon arbetar gratis men uttrycker ”en allmän önskan att arbetsgivaren, i den mån han alls vill betala, måste göra det i form av en inbetalning till angivet, allmännyttigt ändamål — — — då har den som utfört arbetet ju strängt taget inte disponerat över vad som tillkommit honom, eftersom han redan från början avstått från sin rätt till arvode”. Här finns alltså ett väsentligt kontrolloch taxeringsproblem.
Herr talman! Är det så som herr Olof Johansson säger, tycker jag vi har all anledning att försöka täppa till de luckor som finns i skattereglerna och inte skapa nya möjligheter att kringgå bestämmelserna utan i stället försöka göra dem så täta som möjligt, så att vi får en rättvis beskattning.

Herr talman! Visst har vi väl anledning att då och då kritisera USA för åtskilligt som vi önskar vore annorlunda i världens mäktigaste demokrati. Men låt oss också peka på områden där USA visar radikalism och djärvhet i sitt beslutsfattande. Ett sådant område är otvivelaktigt den lagstiftning för bilavgasrening, som nu är på väg. I USA har man bestämt sig för att i 1975 års bilmodeller åstadkomma en 90-procentig reducering av avgaserna jämfört med 1970 års bilmodeller. Det innebär alltså en avgasreducering med 90 procent på fem år, vilket måste bedömas vara ett djärvt steg. Så uppfattades väl också förslaget av bilindustrin i USA. Det bör dock sägas att USA har ett specifikt behov att gå hårt fram på detta område. Där har man upplevt luftföroreningarnas problem på ett mycket mera närgånget sätt än vad vi har gjort i vårt land. Vi känner väl till luftföroreningsproblemen i de amerikanska storstäderna, exempelvis i Los Angeles — problem som för övrigt delas med många andra av världens stora städer såsom t.ex. London och Paris. Senast fick vi alarmerande rapporter från Tokyo under sommaren 1970. En sådan bakgrund ökar naturligtvis trycket på lagstiftarna. Man utropar: Gör något! Det är detta som har motiverat 1970 års lagförslag. Motståndet från bilfabrikanterna blev, som jag nämnde, mycket hårt och då speciellt givetvis från Detroitområdet. Den som fick gå i svaromål var ordföranden i senatens underutskott för luftoch vattenföroreningar, en nu alltmer känd politiker, nämligen senatorn Edmund Muskie. Han bemötte kritiken med bl.a. följande: ”Detroit har sagt till nationen att Amerika inte kan leva utan bilen. Den här lagen vill säga Detroit att om så är fallet måste man göra bilar som amerikanerna kan leva tillsammans med.” Den amerikanska bilindustrin har, allteftersom tiden har gått, accepterat detta och i sin produktion anpassat sig efter de bestämmelser som har tillkommit. Det har också de bilexporterande företag som vill vara med och konkurrera på den amerikanska marknaden, inklusive Volvo och SAAB. Då frågar man sig: Är det då inte rätt självklart att vi skall ha en motsvarande lagstiftning i Sverige? Den frågan har utretts av kommunikationsdepartementets s.k. ledningsgrupp, som har framlagt förslag som finns redovisade i jordbruksutskottets betänkande nr 51. Ledningsgruppens betänkande har remissbehandlats och ärendet förbereds nu i departementet. Man kan konstatera att målsättningarna i utredningsförslaget och den folkpartimotion som har avgivits i riksdagen i år är ungefär desamma. Men det finns en väsentlig skillnad, och det gäller tidplanen. Vi anser att det bör vara möjligt att införa de nya hårdare bestämmelserna i Sverige lika väl som i USA år 1975.Vi har litet svårt att förstå varför vi behöver släpa efter ett par år. Nu vill jag emellertid gärna erkänna att utskottets formulering på denna punkt ändå inger vissa förhoppningar.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

Både här hemma i Sverige och utomlands finns undersökningsresultat, som visar hur viktig denna nedtrappning är. Vi har exempelvis nyligen fått rapporter från Frankfurt am Main i Tyskland om att 15 procent av gatuarbetarna i staden visat klara blyförgiftningssymtom. Här i Sverige har vi rätt nyligen fått ta del av resultatet av en undersökning som gjorts av överläkaren Bengt Fristedt i Malmö. Han konstaterar, att skolbarnen i den kommunen i dag har ungefär hälften av den mängd bly i sig som anses utgöra gränsen för att skador hos barn uppstår. Vi har i utskottet blivit upplysta om att dessa frågor för närvarande utreds i samarbete mellan giftnämnden och naturvårdsverket och att det inom kort förväntas förslag, som kommer att innebära en minskning av blyhalten i enlighet med vad vi yrkat i motionen. Vi har låtit oss nöja med detta. Men vi förväntar oss naturligtvis största skyndsamhet med arbetet. Med den stora mängd bilar som finns i Sverige utgör deras utsläpp den allvarligaste luftförorenande faktorn. En bil som ökar farten från stillastående till 50 km/tim. släpper ut en kubikmeter avgaser och förorenar därigenom ca 10 000 kubikmeter ren luft. Men det är inte bara mängden av luftföroreningar som är allvarlig utan också den omständigheten att biltätheten är störst där de flesta människorna vistas, dvs. i tätorterna, och att utsläppen sker i marknivå. På gatan kan koloxidhalten vara dubbelt så hög i barnhöjd som i vuxenhöjd. Det visar ytterligare hur allvarlig denna fråga är för just de minderåriga. En snabb förbättring av bilavgasreningen är således utomordentligt viktig. Men skall vi låta oss nöja med detta? På den frågan måste jag svara nej. Det finns naturligtvis också andra vägar att närma sig detta problem. Sedan lång tid tillbaka har elbilen framstått som ett idealfordon från miljösynpunkt. Ett intensivt utvecklingsarbete är på gång, men fortfarande har man en lång väg att gå innan elbilen kan jämföras med bensindrivna fordon såväl ekonomiskt som prestationsmässigt. Arbetet på att utveckla elbilen skall naturligtvis fortsättas. Men det finns också ett tredje drivmedel som skulle kunna gå att utnyttja med relativt kort omställningsperiod, nämligen gasen. Med gasdrift slipper man helt blyet, och den minskar väsentligen övriga farliga utsläpp. Vi har kunnat inregistrera hur man i andra länder ökar gasdriften. Det är fallet i Danmark där man nu har ungefär 15 000 gasdrivna bilar. I Japan finns ca 300 000, i USA, Italien och Holland används också gasdriften med framgång. Jag tror att det också här finns anledning att göra en jämförelse mellan svensk och amerikansk politik. I Sverige ökar man skatten på det här renare drivmedlet. I Amerika minskar man skatten på samma drivmedel och bygger samtidigt om de egna statliga fordonen för användning av just detta drivmedel. Om man uttrycker det i siffror är det faktiska förhållandet att vi i höstas ökade gasolskatten med 8 öre medan man i Kalifornien minskade den med 10 öre. Samtidigt bestämde man sig i Kalifornien för att bygga om 28 000 statsägda fordon just till gasdrift för att få miljöpolitiska effekter. Till skatteutskottets betänkande nr 50 har fogats ett särskilt yttrande, avgivet av herr Olof Johansson i Stockholm. Han pekar på en del praktiska problem som skulle uppstå vid övergång till gasdrift. Jag vill inte på något sätt nedtona dem. Yttrandet andas i övrigt ett klart förord för gasdriften. Olof Johansson menar att ”gasolen tveklöst är ett bättre alternativ än nuvarande bränsle”. Jag har emellertid den uppfattningen att dessa praktiska problem löses naturligt så fort det uppstår efterfrågan på gas till bildrift. Det visar de internationella erfarenheterna. Det centrala problemet, herr talman, är att vi får ett omtänkande i skattefrågan. Jag skall återkomma med ett yrkande vad beträffar skatteutskottets betänkande nr 50 när vi kommer till den punkten.